Fru talman! har frågat mig om jag kan tänka mig att införa ett förbud mot att bära heltäckande muslimsk slöja, det vill säga burka och niqab, och andra ansiktstäckande plagg på offentlig plats i Sverige. I grundlagen skyddas fundamenten i vår demokrati. Folkstyrelsen bygger bland annat på fri åsiktsbildning och utövas med respekt för rättsstatens principer. Yttrandefrihet, religionsfrihet och förbudet mot diskriminering är omistliga inslag i vår rättsordning. Var och en som vistas i landet ska ha rätt att göra sin röst hörd och ha en rätt att visa och utöva sin tro, identitet och kultur. I en tid när demokratins grundläggande värden utmanas och intoleransen breder ut sig är det av största vikt att vi försvarar rättsstatens principer och står upp för alla människors lika värde. Religionsfriheten är i grundlagen skyddad som en absolut rättighet. Den kan inte begränsas genom vanlig lag. Som konstaterades i lagstiftningsärendet angående maskeringsförbud vid idrottsevenemang riskerar ett undantagslöst förbud mot att bära ansiktstäckande plagg att komma i konflikt med denna frihet. Jag har inte för avsikt att ta något initiativ till ett sådant förbud som Richard Jomshof efterfrågar.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Från och med den 1 augusti 2018 är det förbjudet att bära heltäckande muslimsk slöja, det vill säga burka och niqab, på offentlig plats i Danmark. Om man bryter mot förbudet och detta inte "tjänar ett särskilt syfte" riskerar man böter på motsvarande 1 400 kronor. Vid upprepade brott kan dock bötesbeloppet komma att höjas avsevärt. Förbudet, som även gäller andra ansiktstäckande plagg som exempelvis rånarluva, har debatterats under en tioårsperiod i Danmark och röstades igenom av en stor majoritet i det danska folketinget den 31 maj för snart ett år sedan. Även de danska socialdemokraterna ställde sig bakom förbudet. Liknande förbud finns redan i flera europeiska länder såsom Belgien, Bulgarien, Nederländerna, Frankrike, Lettland och Österrike. I andra länder finns det liknande regionala förbud. Fru talman! Syftet med den muslimska slöjan, inte minst den heltäckande variant som vi debatterar här i dag, är att kontrollera och förtrycka, att skyla flickor och kvinnor, bland annat för att inte väcka männens lustar. Om nu muslimska män ser sig själva som primitiva varelser som inte är kapabla att kontrollera sina lustar är det bara att beklaga. Det är dock en märklig inställning och i själva verket en mycket farlig inställning. Att sexualisera flickors och kvinnors kroppar på detta vis och att använda det som en förevändning för att förtrycka kanske hälften av befolkningen är vidrigt och oacceptabelt. Att tvinga på flickor och kvinnor en heltäckande slöja är inget annat än ett tydligt uttryck för en mycket märklig människosyn och en mycket märklig kvinnosyn. Det är något som dessutom stärker utanförskap och väldigt osunda könsroller. Detta är något som vi inte kan ställa oss bakom, och jag kan bara beklaga att regeringen inte delar denna uppfattning. Fru talman! Ministern talar om att demokratins grundläggande värden utmanas och att intoleransen breder ut sig men också att vi måste försvara rättsstatens principer. Jag instämmer och delar den uppfattningen. Men vad ministern inte verkar förstå är att det största hotet i dag mot det demokratiska, jämställda och öppna samhället kommer från islamismen. Vidare verkar ministern inte förstå att det faktiskt är ministern själv och den egna regeringen som utgör en del av problematiken - detta eftersom man genom massinvandring och mångkulturalism skapat detta splittrade samhälle men också genom att man, beklagligtvis, ger islamisterna utrymme och låter dem hållas. Den socialdemokratiska regeringen är i själva verket delansvarig för den nedmontering som just nu pågår av det demokratiska, jämställda och öppna samhället. Fru talman! Ministern säger att förbudet mot diskriminering är ett omistligt inslag i vår rättsordning men också att var och en som vistas i landet ska ha rätt att göra sin röst hörd. Hur kan man säga sig arbeta mot diskriminering samtidigt som man tillåter och uppmuntrar detta förtryck av i det här fallet muslimska kvinnor? Det går inte ihop. Menar ministern på fullt allvar att dessa förtryckta kvinnor har rätt och möjlighet att göra sina röster hörda när de behandlas på det här viset?
Fru talman! Precis som jag sa i mitt interpellationssvar har religionsfriheten i Sverige ett mycket starkt skydd. Det är den enda av de så kallade opinionsrättigheterna som man inte kan begränsa genom vanlig lag. Den kan bara begränsas genom en grundlagsändring. Det är vad man kallar en absolut rättighet. Det framgår i regeringsformens 2 kap. 1 § 6. Ett sådant förbud som Richard Jomshof föreslår skulle med stor sannolikhet strida mot just denna skrivning i regeringsformen. Redan grundlagsskäl talar alltså starkt emot en sådan lagstiftning. Vi måste också föra en diskussion om vilka de grundläggande utgångspunkterna är i ett öppet samhälle. Vad får människor lov att göra och inte göra? Den grundläggande utgångspunkten måste ändå vara att människor är fria att göra i princip vad de vill så länge de inte skadar någon annan. Det innebär också att man i princip har rätt att klä sig som man vill. Vi har inga statliga regler för hur privatpersoner ska klä sig. Det innebär inte att man måste tycka om klädseln, att man måste bejaka det här med heltäckande slöja. Tvärtom kan man i den politiska debatten mycket väl ha bestämda åsikter om vad den typen av klädsel signalerar och står för, att det kan vara ett uttryck för hedersförtryck och könsförtryck och att det finns en mycket konservativ utgångspunkt och syn på religion bakom. Det är i alla fall min uppfattning när det gäller detta. Jag vet samtidigt att det finns tiotusentals muslimer i Sverige. Muslimerna i Sverige består av många olika grupper och inriktningar, precis som de kristna består av många olika inriktningar och inställningar. Det finns konservativa kristna, och det finns konservativa muslimer. Det finns progressiva kristna, och det finns progressiva muslimer. Det finns sekulära kristna, och det finns sekulära muslimer. Det finns de som har kristna traditioner men som inte är så värst troende, eller som är ateister eller agnostiker. Likadant finns det muslimer som har muslimska traditioner, som firar sina helgdagar, men som kanske inte är särskilt troende och dessutom är i grunden sekulära. Det är den gruppen muslimer, de progressiva muslimerna, som jag träffar mest. Vi vet också att det bara är en liten andel av muslimerna som är med i de muslimska trossamfunden. Gruppen muslimer är alltså lika differentierad som gruppen kristna. Det finns en förhållandevis liten grupp muslimer som har väldigt konservativa värderingar, och det är där den här klädseln används. Att till exempel tvinga sin fru att inte gå ut utan den heltäckande klädseln är ett uttryck för könsförtryck. Det tycker jag ska motverkas. Men då måste vi se till att de kvinnorna får möjlighet att befrias från det könsförtrycket. Här skiljer vi oss åt. Det som Sverigedemokraterna vill göra med de kvinnorna är i praktiken att skicka ut dem ur Sverige. De ska tillbaka till Sudan, Iran eller Irak. Där skulle förtrycket kunna fortsätta. Det är där vi skiljer oss åt. I den mån kvinnorna ska vara kvar i Sverige ska de enligt Sverigedemokraterna sitta hemma med vårdnadsbidrag. Då ska ni betala dem för att sitta hemma och ta hand om sina barn, Richard Jomshof. I den meningen kan nog sverigedemokrater och konservativa muslimer faktiskt ta varandra i hand ibland när det gäller den utgångspunkten. Jag vill se till att motverka detta och kunna befria kvinnorna. Det vill dessvärre inte Sverigedemokraterna.
Fru talman! Kvinnor som tvingas på dessa plagg förvägras i själva verket rätten att leva sina liv på samma sätt och på samma villkor som männen och resten av den kvinnliga befolkningen. Det är så långt från tanken om mäns och kvinnors lika värde man över huvud taget kan komma. En grundläggande utgångspunkt måste väl ändå vara att motverka förtryck av kvinnor, inte att bejaka det eller tillåta det. Det är därför tragiskt när ministern hävdar att man står upp för alla människors lika värde. Det är nämligen precis tvärtom. Det brukar heta att det handlar om frivillighet, det vill säga att bärandet av i det här fallet heltäckande slöja skulle vara frivilligt. Tyvärr verkar ministern dela den inställningen. Jag vill passa på att framföra följande: Om nu slöjan hade varit frivillig hade väl i så fall kvinnor över hela världen klätt sig i detta fantastiska och frivilliga plagg. Men det gör de inte. Det är muslimska kvinnor som tvingas ta på den. Jag tror faktiskt att vi är någonting på spåren nu. Om slöjan hade varit frivillig hade väl även muslimska pojkar och män burit detta plagg. Men det gör de inte. Detta privilegium är förbehållet muslimska flickor och kvinnor. Det rör sig alltså om muslimska män, ett muslimskt patriarkat, som förtrycker muslimska flickor och kvinnor. Eller menar ministern att det är kvinnorna själva som har hittat på detta? Om den heltäckande slöjan hade varit frivillig hade det inte varit något som helst problem för de flickor och kvinnor som vill att ta av sig denna. Men så är det inte. Det finns en lång rad exempel på vad som händer med kvinnor och även flickor som försöker frigöra sig från detta förtryck genom att till exempel inte bära plagget. De förföljs, de hånas, de förtrycks och de misshandlas. Det händer till och med att de mördas. Synen på dessa kvinnor är att de är smutsiga och orena. Det är en vidrig kvinnosyn som har fått fäste i stora delar av den muslimska världen men också här i Sverige. Det är inte bara muslimska terroristgrupperingar och flera muslimska skurkstater som tvingar flickor och kvinnor att bära slöja eller heltäckande slöja och som straffar dem som försöker frigöra sig och ta av den. Det förekommer tyvärr även här i Sverige. Fru talman! När Socialdemokraterna kallar den egna regeringen för feministisk är det något som förpliktar. Jag vill påminna om att de kvinnliga företrädarna för Sveriges regerings och näringslivsdelegation, med handelsminister Ann Linde i spetsen, valde att bära slöja och böja sig för det islamistiska patriarkatets vilja gällande kvinnors klädsel under sitt besök i Iran för ett par år sedan. Oavsett om man väljer att krypa för islamister eller böja sig för deras vilja i Iran eller här i Sverige sänder det mycket märkliga signaler, inte minst till de flickor och kvinnor som tvingas leva under någon form av islamistiskt förtryck. Jag säger inte att alla gör det. Men det förekommer. Och det är tyvärr vanligare än vi tycks tro. När jag tidigare ställde en fråga till handelsministern fick jag inget svar. Jag tänkte därför ställa samma fråga till justitie och migrationsministern: Menar ministern att krypandet för islamisterna - man kan kalla det att man böjer sig för de islamistiska krafterna - oavsett om det sker i Iran eller här i Sverige står i överensstämmelse med regeringens så kallat feministiska inriktning? Det skulle vara intressant att höra.
Fru talman! Det är ingen som kryper för några islamister eller för någon annan heller i det här avseendet. Det jag talar om är det förslag som Richard Jomshof har lagt fram. Jag konstaterar att det med mycket stor sannolikhet skulle strida mot religionsfriheten i regeringsformen och att det av den anledningen inte kan användas. Jag har också sagt att man måste bestämma sig för på vilken grund man ska förbjuda saker och ting. Folk ska i allmänhet vara fria att göra vad de vill, så länge de inte skadar någon annan. Det är ändå grundinställningen. Om man ska använda sig av kriminalisering, som är en stats mest ingripande maktutövning, måste man ha starka skäl för det. Jag tycker att Sverigedemokraterna gör två avgörande fel i den här debatten. Det ena är att man försöker ge en felaktig bild av muslimer i allmänhet. Det vi talar om här är en liten grupp starkt konservativa muslimer. De är inte representativa för muslimer i allmänhet. Det är tvärtom en liten grupp. Richard Jomshof har också varit ute i debatten en gång och sagt att islam är värre än nazismen. Det kommer jag ihåg. Han har alltså redan velat torgföra den typen av generaliseringar. De konservativa muslimerna är inte representativa för muslimer i allmänhet, precis som konservativa kristna inte är representativa för kristna i allmänhet. Högerextrema svenskar är inte heller representativa för svenskar i allmänhet. Generaliseringen är det ena felet. Det andra är precis det som jag var inne på i mitt första inlägg, nämligen att Sverigedemokraterna egentligen inte vill befria dessa kvinnor. De kvinnor vi talar om här måste, enligt mig, ha möjlighet till utbildning och att kunna komma ut på arbetsmarknaden - att så att säga stärkas - så att de kan ta sig ur det könsförtryck som de lider under. Men detta vill inte Sverigedemokraterna. De vill skicka hem dem till Sudan, Iran eller Irak. På vilket sätt hjälper vi de kvinnor som är utsatta för detta förtryck genom att skicka ut dem ur Sverige? Och hur hjälper vi dem genom att exempelvis införa ett vårdnadsbidrag? Skulle vi införa en sådan lagstiftning finns naturligtvis risken att några av dessa kvinnor inte kommer att vilja eller ens kunna gå ut. Då ska de i stället sitta hemma och ta hand om barnen. Dessutom ska de betalas av Richard Jomshof med vårdnadsbidrag för att de just ska sitta hemma och bara ta hand om barnen. Hur befriar man då de här kvinnorna? Fru talman! Jag tycker i stället att den bästa vägen att ta denna debatt är att säga att alla religioner måste vara beredda att förnya och modernisera sig och att skaffa sig en plats i de moderna samhällena där de tar in moderna värderingar. Det gäller för kristendomen, där vi har sett en sådan utveckling under de senaste 400-500 åren, även om vi också har sett en del bakslag. Detta måste gälla även islam och andra religioner. Jag skulle välkomna en debatt inom de religioner vi talar om. De måste ställa frågor om vilka värderingar en viss tradition bär på. Jag vet att en sådan debatt pågår, och den välkomnar jag. Att gå den sverigedemokratiska vägen och kasta ut kvinnorna ur Sverige eller låsa in dem hemma med hjälp av vårdnadsbidrag skulle bara förvärra könsförtycket ännu mer.
Fru talman! Den väg jag förespråkar förespråkas även till stor del av socialdemokraterna i Danmark. Där kan vi tala om ett parti som till skillnad från de svenska socialdemokraterna ser problemet på ett annat sätt. Det pågår en islamisering av Sverige, och i massinvandringens och mångkulturismens spår växer ett splittrat och segregerat land fram. Parallella samhällen växer fram, där flickor och kvinnor utsätts för olika former av förtryck. De omfattas inte av det omgivande samhällets demokratiska principer. Så ser verkligheten tyvärr ut på många håll i vårt land. Det pågår inte minst en normalisering av den djupt kvinnofientliga och kvinnoförtryckande islamismen. Det rör sig om ett religiöst, politiskt, kulturellt och tyvärr också sexuellt förtryck. Jag vill likna det vid ett virus som sakta men säkert sprider sig i den demokratiska samhällskroppen, i vårt demokratiska, öppna och jämställda Sverige. Tyvärr sker det med regeringens goda minne. Det är i varje fall min uppfattning. Den som säger ifrån, ifrågasätter och pekar på dessa uppenbara problem smutskastas, misstänkliggörs och förlöjligas ofta. Inte ens inom det egna partiet, det vill säga inom Socialdemokraterna, går den som vågar ifrågasätta säker. Utslitna ord som rasist och islamofob svingas tyvärr alldeles för ofta friskt åt höger och vänster. Nu har ministern inte använt dem i dag, och det tackar jag för. Om det rör sig om ignorans eller brist på kunskap eller om man i vissa fall tyvärr ställer sig bakom dessa islamistiska värderingar vet jag inte. Oavsett vilket tycker jag inte att det är värdigt ett land som Sverige. Ja, jag har likställt islam och islamismen med nazism och kommunism. Det är bara att ta sig en titt på hela den muslimska världen så ser man att det där definitivt finns ett demokratiskt underskott, ett underskott på jämställdhet och ett underskott på yttrandefrihet. Man förtrycker människor och behandlar dem överlag väldigt illa. Så ja, den kampen ska vi ta. Vi måste också kunna kalla en spade för spade om det är vad det är.
Fru talman! Jag tror till och med att Richard Jomshof sa att islam är värre än nazismen. Citatet är några år gammalt. Nu står han återigen i talarstolen och talar om islamisering av Sverige. Nej, det pågår ingen islamisering av Sverige. Han säger dock så. Men sedan går han ett steg längre och talar om virus. Jag tycker nog att Richard Jomshof behöver fundera lite över vilken typ av argumentation han använder sig av. Om han fortsätter på denna väg och talar om virus och sjukdomar närmar han sig 30-talets retorik, som jag hoppades att vi hade lämnat för länge sedan. Min fråga i debatten handlade om hur Sverigedemokraterna tycker att man ska bemöta detta slags könsförtryck. Är inriktningen att vi ska försöka befria dessa kvinnor från könsförtrycket eller medverka till att de kan befria sig själva? Att se till att de får utbildning, en plats på arbetsmarknaden och kan stärkas i olika avseenden. Jag konstaterar att detta inte är Sverigedemokraternas politik. De säger att de vill skicka hem kvinnorna igen, även om de kanske har varit här väldigt länge. I stället ska de tillbaka till Sudan, Iran eller Irak eller så ska de med hjälp av vårdnadsbidrag låsas in hemma i sina lägenheter. Detta är Sverigedemokraternas politik. Här skiljer vi oss åt. Jag är själv en starkt sekulär socialdemokrat. Jag är en stark anhängare av en sekulär utgångspunkt för politiken. Man måste skilja de religiösa och politiska sfärerna åt. Samtidigt är jag en progressiv socialdemokrat i den meningen att överallt där vi ser olika former av hedersförtryck och könsförtryck måste det motverkas. Men det måste motverkas på ett sådant sätt att det verkligen blir effektivt. Vi får heller aldrig falla in i en bild av att detta är något som är talande för olika folkgrupper i stort. Detta tror jag är den mest lämpliga väg att gå fram på.